Herr talman! Den framtida kapitalbeskattningen genomlyses i pågående skatteutredningar. I avvaktan på denna genomlysning har vi från centerns sida inte funnit anledning att aktualisera ett antal i och för sig angelägna krav. Det finns emellertid två punkter på vilka vi har funnit det angeläget att redan nu ställa sådana krav och också ta ställning. Den första av dessa punkter rör en begäran av undantag för valutautlänningar när det gäller omsättningsskatten på aktier. Den primära anledningen är att vi nu har fått dokumenterat i verkligheten de negativa effekter som vi varnade för redan när denna omsättningsskatt infördes. Nu känner vi dessa negativa effekter väl. De är, som sagt, i verkligheten också väl dokumenterade. De utvecklas i reservation nr 9, till vilken jag härmed vill yrka bifall. Det förefaller vara enbart prestigeskäl som nu förhindrar regeringspartiet att ta det steg som föreslås i reservation 9. Den möjlighet som nu föreligger att begränsa skadeverkningarna består i att handla snabbt. Jag hoppas att det skall mogna fram ett beslut inom en inte alltför avlägsen framtid i departementet, som går oss till mötes på denna punkt. Den andra punkten där vi har funnit anledning att upprepa väl kända centerkrav gäller att lindra beskattningen av i företagen arbetande kapital, såväl under löpande innehavstid som vid generationsväxlingar. Skälen till detta är väl kända. De utvecklas närmare i reservationerna 12, 15 och 16, till vilka jag avslutningsvis också yrkar bifall.

Herr talman! Birger Schlaug har frågat statsministern hur regeringen planerar att förändra samhällsbygget för att 30-procentsmålet för minskning av kväveoxidutsläppen skall klaras. Arbetsfördelningen inom regeringen är sådan att det är jag som skall besvara frågan. Elving Andersson har frågat mig på vilket sätt jag avser att hävda riksdagsbesluten om bl.a. minskning av kväveoxidutsläppen inför den aktuella utvecklingen på trafikområdet. Trafiksektorn skall bidra till att vi klarar målet att minska kväveoxidutsläppen med 30 9 till 1995. Detta är dock bara ett delmål. Målet måste faktiskt ställas ännu högre — vi får inte låta oss nöja förrän utsläppen minskat till nivåer som naturen och människors hälsa tål. Detta kommer att kräva kraftfulla åtgärder inom alla samhällssektorer. Såväl trafiksystem som energisystem måste ställas om i miljövänlig riktning. Skadeverkningarna av utsläppen måste begränsas genom rening redan vid källan. Bilindustrin måste därför utveckla fordon med så låga utsläpp att vi inte riskerar skador på människa och natur. Vi måste redan nu genom nationella och internationella åtgärder lägga fast dessa krav. Vi har redan fattat beslut om långtgående åtgärder för att minska utsläppen av kväveoxider. Sverige har Europas strängaste avgaskrav för personbilar. Skärpta avgaskrav för lätta lastbilar och bussar införs fr.o.m. 1992 års modeller och för tunga fordon fr.o.m. 1994 års modeller. De obligatoriska kraven föregås av två år med stimulansbidrag. Naturvårdsver ket har fått i uppdrag att föreslå ytterligare skärpningar av de fastställda avgaskraven. Omställningen till ett miljöanpassat trafiksystem gäller i hög grad tekniska åtgärder på fordon, men det krävs också andra åtgärder. Vi låter varje trafikgren stå för sina samhällsekonomiska kostnader, inkl. miljökostnaderna. Kilometerskatten för tunga fordon har därför höjts kraftigt och en miljöskatt införts på inrikesflyget. Miljöhänsyn spelar en mer framträdande roll i planeringsprocessen. Flygplatser prövas enligt miljöskyddslagen från 1 juli i år. Den snabba ökningen av vägoch flygtrafiken de senaste åren minskar effekterna av de beslut som har fattats. Naturvårdsverket utreder vilka åtgärder som är nödvändiga för att klara 30-procentsmålet till 1995. Jag kan upprepa min tidigare försäkran att regeringen inte kommer att tveka att föreslå sådana åtgärder som är nödvändiga för att klara målet. Transporter på elektrifierad järnväg har särskilda fördelar från miljösynpunkt. Det är därför viktigt att järnvägen ges likvärdiga förutsättningar som andra trafikslag. För ett år sedan beslöt riksdagen på regeringens förslag om en rad åtgärder för att förbättra järnvägens möjligheter. Bl.a. angavs som ett riktmärke för banverkets planering 10 miljarder under en tioårsperiod till investeringar i nya järnvägar. SJ:s organisation förändrades och kombitrafiken fick ökat stöd. Satsningar på spårbunden trafik är ett viktigt inslag i arbetet för ett miljöanpassat transportsystem. Detta innebär inte att järnvägstrafiken alltid skall se ut som i dag. Järnvägstrafiken bör framför allt ta över gods och persontrafik från landsväg och flyg på de sträckor där trafikunderlaget är stort. Det är där miljövinsterna blir högst när vi satsar på järnvägen.

Herr talman! Jag visste inte att Birgitta Dahl har ansvaret för hela samhällsbygget, men det låter inte särskilt betryggande i alla fall. Tack för svaret. Det tog litet lång tid, sex veckor. Det kanske inte bara var sjukdom och påsk som låg emellan den här gången. Miljöministern kanske insåg att det var väldigt stora ord hon tog i sin mun den 21 februari och som hon nu upprepar, nämligen att regeringen inte kommer att tveka att föreslå de åtgärder som är nödvändiga för att man skall klara målet, dvs. att minska kväveoxidutsläppen med 30 9 till 1995. Sedan den 21 februari, när ministern sade detta senast, har ytterligare 50 dagar tickat i väg i tidsräkningen — ytterligare 50 dagar utan någon enda konkret åtgärd. I stället har man i denna kammare genom socialdemokratisk försorg fattat beslut för att motverka det hela. Alla de medellånga transporterna skall överföras till landsväg. Beslutet om fastighetsdeklarationen innebär att energihushållning straffbeskattas. Tjänstebilsbeskattningen kommer att innebära att bilismen ökar. 22 26 av hushållens resande i Stockholm i dag sker med tjänstebilar som beskattas generellt. Det stimulerar naturligtvis till ökad bilism. Det ena beslutet efter det andra har således fattats. Ministern talar här om att man i alla fall skall klara att uppfylla målet till 1995. Hon säger vidare att vissa åtgärder bl.a. skall vidtas är 1994. Det är dock inte riktigt relevant eller verklighetsförankrat. Naturvårdsverket har sagt att vi nu står längre ifrån målet. Jag vill veta om det är någon enda konkret åtgärd som i verkligheten skall vidtas under de närmaste åren för att vi faktiskt skall uppnå målen. Birgitta Dahl talar även om järnvägen. Hur kommer det sig då att det är billigare för en hel familj att flyga än att åka tåg? Det är billigare för en hel familj att åka bil än att ta tåget. De ekonomiska styrmedlen är dåliga.

Herr talman! Jag till tacka statsrådet för svaret på Elving Anderssons fråga. Birgitta Dahl försäkrar i svaret att vi skall nå de uppsatta målen. Det är inte första gången vi får höra henne garantera detta. Jag vill hänvisa till den alarmerande rapport som vi i går fick ta del av på TV-nyheterna. Rapporten lämnades av skogsstyrelsens generaldirektör. Man hyser stora farhågor för att våra kvalitetsskogar håller på att förstöras. Skadorna på skogen är mycket värre än vi hade kunnat tro. Vi får inte heller några rapporter som försäkrar att försurningsproblemet håller på att rättas till. Vi måste åstadkomma en minskning av utsläppen av kol, kolväte och kväveoxider. Statsrådet har flera gånger sagt att vi måste komma ner på nivåer som naturen själv tål. Vi vet ju att det är den tunga trafiken som utgör det stora problemet. Vi kan då inte acceptera att SJ nu har planer på att föra över godstrafik från järnväg till landsväg. Jag blev enormt besviken när vi fick höra om dessa planerade överföringar. Det här spolierar möjligheterna att uppnå dessa mål. Jag vill ställa följande frågor till Birgitta Dahl. Accepterar statsrådet den ökade biltrafiken? Accepterar statsrådet den ökade tunga trafiken på våra vägar?
Herr talman! Den där litet griniga kommentaren om den tid det tog att få ett svar var väl ändå onödig, Birger Schlaug. Den första veckan jag var i tjänst efter min sjukdom var förra veckan, och då hade riksdagen påsklov. Jag tycker inte att vi skall behöva hålla på med sådant här i kammaren. Jag ser med utomordentligt stort allvar på den nuvarande situationen. Min uppgift i regeringen är att, som det stod i regeringsförklaringen när miljöoch energidepartementet inrättades, verka samordnande och pådrivande i hela regeringen då det gäller miljöfrågor. Jag har därför under de senaste veckorna, liksom tidigare, fört diskussioner med mina kolleger om vad vi kan göra, och jag har också haft föredragningar inför hela regeringen. Jag har betonat att det på miljöpolitikens område är trafiken som inger störst oro, och det är där som ökade insatser behöver göras. Det är vi överens om. Inte minst gäller det att i stor skala överföra den trafik som sker på landsväg och med flyg till spårbunden trafik, sanera våra storstäder samt att utveckla alla fordon så att utsläppen i princip blir rena. Sådana krav måste ställas på tillverkningsindustrin. Vi kommer att förelägga riksdagen de förslag som behövs för att nå de här målen. Vi har bl.a. redan nu förutskickat att vi år 1991 inom ramen för en större miljöpolitisk proposition kommer att lägga fram ett nytt program för insatser mot klimatstörningar och luftföroreningar. Jag utesluter inte att initiativ an tas från regeringen redan tidigare. Riktigt så nattsvart som man kan tro av vissa rapporter är inte situationen. Det är sant att trafiken har lagts ner på vissa korta järnvägssträckor, men SJ har samtidigt tecknat kontrakt som innebär överflyttning av tre gånger så stor fraktvolym från landsväg till järnväg.
Herr talman! Jag ställde min fråga till statsministern, och den gällde hela samhällsbygget. Det var därför jag tyckte att de här sex veckorna var litet lång tid. Skall målet vara uppfyllt år 1995? Miljöoch energiministern säger att trafiken inger oro. Ja visst, men det gäller också de stora utsläppen från villorna, fastigheterna och industrin. Varför inför man en fastighetstaxering som motverkar energihushållning och därmed minskade utsläpp av kväveoxider? Socialdemokraterna beslutar att genomföra byggandet av motorvägen i Bohuslän, man säger nej till ett höjt bensinpris och man vägrar att säga nej till en Öresundsbro. Socialdemokraterna fattar de här besluten i kammaren och i utskotten. I fråga efter fråga går man emot dessa konkreta förslag till åtgärder. Birgitta Dahl säger att bilindustrin måste utveckla nya fordon på fem år. Men man ägnar ju mer tid åt att ändra handtagen än man ägnar åt att komma åt förbränningsmotorn. Hade Otto och de andra som uppfann förbränningsmotorn för hundra år sedan i dag öppnat motorhuven hade de känt igen sig och nickat igenkännande. Det saknas ekonomiska styrmedel.
Herr talman! Jag vill ställa en följdfråga. Tror Birgitta Dahl att de här målen som riksdagen fastställt i de trafikpolitiska besluten blir uppnådda? Det måste till fler direkta åtgärder. Varför vill inte Birgitta Dahl införa de regler för tunga fordon som finns i USA och Canada? Vi är överens om att vi måste få snara förbättringar av de krav vi ställer på avgasrening när det gäller tunga fordon. Vi är överens om att den tunga trafiken svarar för större delen av de utsläpp vi vill komma ifrån. Kan vi inte införa de gränsvärden man i Canada och USA har för bilavgaser från både tunga och lätta fordon? Varför vill inte Birgitta Dahl t.ex. skärpa de här reglerna?
Herr talman! Det behövs ytterligare krav, det är vi helt överens om. Det räcker inte ens med de krav som finns i USA. Vårt mål är en avgasrenad motor vid sekelskiftet. Detta mål är huvudsyftet med de överläggningar som på svenskt initiativ kommer att äga rum inom OECD i höst. Vi har fått kämpa i två år för att få andra regeringar att gå med på detta. Skälet till att vi vill ta upp detta i internationella förhandlingar är att det krävs internationellt bindande regler så att alla viktiga producenter inom bilindustrin tvingas in i den tekniska utvecklingen. Detta är frågor som jag diskuterar med mina kolleger i de viktiga producentländerna i samband med bilaterala överläggningar. Naturvårdsverket har fått i uppdrag att redovisa hur sådana skärpta regler skall se ut. Det är inte särskilt revolutionerande, Birger Schlaug, att säga att regeringen självfallet skall se till att lägga fram de förslag som behövs för att vi skall kunna redovisa de mål som regering och riksdag fastställt.
Herr talman! Birgitta Dahl vill inte gärna diskutera de konkreta åtgärder som blir följden av de beslut som fattas här i kammaren och i utskotten av socialdemokrater, ofta tillsammans med moderater och folkpartister. Man vill inte diskutera de konkreta åtgärder som skall leda fram till målen. Man fattar i stället det ena beslutet efter det andra som leder i motsatt riktning. I det senaste numret att Miljöaktuellt, naturvårdsverkets tidning, skriver man att skattereglerna för tjänstebilar uppmuntrar ohämmad bilkörning. Varför går socialdemokraterna här i kammaren emot miljöpartiets förslag om att ändra de här skattereglerna så att vi inte uppmuntrar ohämmad bilkörning? Varför säger socialdemokraterna nej till att anslå 500 milj.kr. för att stimulera spårbunden trafik i storstäderna? Målet skall vara genomfört år 1995, och tiden tickar på dag från dag. Det har gått många år sedan den stora försurningsrapporten kom, och inga konkreta åtgärder har vidtagits. Gäller löftet, Birgitta Dahl, att minskningen av utsläppen skall vara genomförd till år 1995?
Herr talman! Det är betryggande att höra att Birgitta Dahl har planer och en högre målsättning än den som finns i de regler som gäller för tung trafik och bussar i och med fastställandet av det trafikpolitiska beslutet. Det finns en tidsgräns satt till år 1992-1994. Jag anser ändå att vi måste snabba på och krympa tidsperspektivet och anpassa reglerna till de krav som gäller i USA. Statsrådet säger att man har större planer på gång, men det är ett delbeslut som behövs nu. När vi inte ser att gränsnormerna sjunker är vi naturligtvis intresserade av att få ett delbeslut. Det måste då vara bättre att få tidigarelägga besluten om nya gränsvärden för tunga fordon och bussar. Jag vill gärna få statsrådet att erkänna att det är bättre att fatta de här delbesluten och få en snabbare utveckling. Anser Birgitta Dahl att 10 miljarder räcker till investeringar för järnvägen?

Herr talman! Birger Schlaug har frågat mig om regeringen, i ett överklag ningsärende om utsläppen från Studsvik, ämnar agera för att tiden tills dess att regeringen behandlat ärendet inte leder till att nuvarande utsläpp accepteras. Birger Schlaug har frågat när regeringen beslutar i ärendet. Länsstyrelsen i Södermanlands län lämnade den 3 februari i år Studsvik AB tillstånd till fortsatt drift av en anläggning för förbrännng av avfall. Verksamheten har tidigare prövats enligt miljöskyddslagen och länsstyrelsen har 1974 föreskrivit villkor i ett dispensbeslut. I anläggningen tas lågaktivt avfall emot. Länsstyrelsens tillståndsbeslut från den 13 februari i år har överklagats till regeringen. Ärendet kom in till miljöoch energidepartementet den 13 mars. De klagande yrkar bl.a. inhibition av länsstyrelsens beslut. Regeringen beslutade den 30 mars att inte vidta någon åtgärd med anledning av inhibitionsyrkandena. Länsstyrelsen har inte förordnat om omedelbar verkställighet av beslutet. Det var därför inte möjligt att pröva något inhibitionsyrkande. Jag delar Birger Schlaugs uppfattning att det är synd att genomförandet av de strängare krav som länsstyrelsen ställt i beslutet kan komma att fördröjas genom överklagandena. Regeringen avser att så snart som möjligt meddela beslut med anledning av öveklagandena. Miljöoch energidepartementet har begärt att berörda myndigheter yttrar sig över överklagandena inom fyra veckor, dvs. senast den 28 april, vilket är en kort remisstid, kortare än normalt. Jag kan dock inte föregripa prövningen i ärendet genom att nu uttala mig om hur jag ser på ärendet.
Herr talman! Egentligen har jag fått svar tidigare i massmedia, på grund av att det har gått en tid — bl.a. har det ju varit påskuppehåll sedan jag ställde frågan. Om regeringen hade visat litet handlingskraft i sådana här frågor tidigare hade naturvårdsverket kanske rest hårdare krav från början. Nu har ju länsstyrelsens krav varit betydligt hårdare än naturvårdsverkets, dvs. den statliga myndighetens, som får sina instruktioner från regeringen. Jag hoppas att regeringen kör över naturvårdsverket och går på samma linje som länsstyrelsen. Tack för svaret.

Herr talman! Ulla Orring har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att stärka skyddet för de fyra norrländska huvudälvarna. Britta Bjelle har frågat mig om regeringen har ändrat ståndpunkt eller står fast vid riksdagens beslut att de fyra orörda Norrlandsälvarna ej skall byggas ut. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Som Ulla Orring och Britta Bjelle väl känner till omfattar förbudet mot vattenkraftsutbyggnad i3 kap. 6 § naturresurslagen bl.a. Torneälven, Kalixälven, Piteälven och Vindelälven. Skyddet mot vattenkraftsutbyggnad ligger alltså fast i en av riksdagen Prot. 1988/89:92 stiftad lag och är så starkt att det krävs ett riksdagsbeslut för att upphäva det. 7 april 1989 Dess bättre finns det en mycket stark majoritet för detta skydd. Det var en socialdemokratisk regering som 1972 lade fram förslaget till riktlinjer för den fysiska riksplaneringen. Det var också en socialdemokratisk regering som 1985 lade fram förslaget om naturresurslagen med uttryckligt skydd för de fyra huvudälvarna och skydd för ytterligare älvar och älvsträckor. Regeringen har i dag självfallet ingen annan uppfattning i frågan om skyddet av älvarna.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Europas sista orörda älvar är unika, den uppfattningen delar vi nog. Torneälven och Kalixälven är helt opåverkade, och Piteälven och Vindelälven är inte helskaliga. Dessa älvar rinner upp i obrutna vildmarksområden och når kustlandets odlingsmiljöer och rinner ut i Bottenviken. Inte minst folkpartiet har i kampen om att rädda Vindelälven ställt upp till försvar för de oersättliga naturvärden som de orörda älvarna utgör långt innan socialdemokraterna och den socialdemokratiska regeringen gjorde det. Tyvärr är kunskapen om de orörda älvarna djupt bristfällig, vilket framgår inte minst av den frånvaro av respekt för dessa naturvärden som demonstreras gång på gång av utbyggnadsfanatikerna, nu senast av LO efter påtryckning från LO-distriktet i Norrbotten. Min fråga kvarstår: Vad vill statsrådet göra för att förstärka skyddet för älvarna? Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att vidga kunskapen om älvarnas betydelse ur växtekologisk och hydrologisk synvinkel och för att stödja forskningen kring storälvarnas naturvärden? Är regeringen beredd att, som folkpartiet föreslagit, förstärka skyddet genom att avsätta de fyra stora älvarna och även Byskeälven och Roneälven som nationalälvar? Dessa älvar bör få ett skydd som motsvarar nationalparkernas. Är regeringen beredd att utreda formerna för en sådan avsättning? Rör inte Norrlandsälvarna! Finns också den politiska viljan inom det socialdemokratiska partiet? Jag tycker att budskapet har varit mycket dubbeltydigt under årens lopp, och modet verkar inte finnas hos framför allt LO och dess företrädare.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Man kan tolka det som om det inte råder något som helst tvivel om att älvarna i naturresurslagen skall bevaras. Å andra sidan kan man inte låta bli att undra vilka överväganden som ligger bakom statsrådets uttalande som Norrländskan pekar på. Vad betyder det att statsrådet anser att LO har för dåligt beslutsunderlag när LO reser kravet på utbyggnad av älvarna? Det uttalandet kan ändå tolkas som om regeringen var beredd att ompröva sin politik, om LO hade haft ett bättre underlag. Precis så tolkar också ledarskribenten statsrådet. Han menar att en särskild konsekvensstudie skall genomföras, och sedan säger han: ”Då skapas exakt det beslutsunderlag statsrådet Dahl menar att LO saknar.” 3 Om regeringen inte har för avsikt att göra någon omprövning när det gäller vattenkraftsutbyggnaden, vad menar då statsrådet med denna kommentar? Skall pengar läggas på något som aldrig kan få någon betydelse? Skälet till att jag ställer frågan är socialdemokraternas förhållandevis utbyggnadsvänliga inställning, och statsrådet har ju dessutom själv i ett tidigare skede lovat att Råne älv skall byggas ut om socialdemokraterna får egen majoritet. Med detta som bakgrund är det kanske inte så konstigt att jag tycker att statsrådet skall precisera sig.
Herr talman! Det var bra att Britta Bjelle nämnde citatet i Norrländskan, eftersom jag aldrig har sagt det som står där, det är ett felaktigt citat. Därmed hoppas jag att vi har rett ut detta. Råne älv finns med i vattenkraftsberedningens förslag och i riksdagens beslut om vilka älvar som skulle få prövas, men det är ju historia nu. Och när Råne älv är införd i naturresurslagen respekteras självfallet detta beslut. Sedan kan vi gräla om vem som har varit först när det gäller att försvara älvarna. Jag kan berätta att det är ganska precis 20 år sedan jag och även Ingvar Carlsson tillhörde den grupp i den socialdemokratiska riksdagsgruppen som såg till att Vindelälven skyddades. Jag gjorde det av mycket stark personlig övertygelse. Vi har inte ändrat uppfattning sedan dess. Det som gäller för oss socialdemokrater är naturligtvis de enhälliga beslut som partikongressen har fattat på denna punkt, liksom de förslag som vi i regeringen står bakom och som riksdagen har fattat beslut om. Jag vill i frågan om nationalälvar säga följande: Jag är angelägen om att man inte med olika åtgärder ger intrycket att naturresurslagen inte är tillräckligt stark för att skydda natur som behöver lagens skydd. Ett beslut av denna karaktär, hur vällovligt det än är, skulle få den effekten. Därför tycker jag inte att det är ett bra förslag. Jag tycker att det är mycket bättre att vi gemensamt handlar på ett sådant sätt att naturresurslagen får den styrka och respekt som behövs för naturens skull.
Herr talman! Statsrådet sade att hon tillhörde den grupp som arbetade för att bevara Vindelälven. Jag har ett starkt minne av hur diskussionen fördes, och socialdemokraterna var inte de som påskyndade bevarandet av Vindelälven. Däremot avsatte den folkpartistiska regeringen 100 milj.kr. för att ersätta det bortfall av arbete som inte behövdes på grund av att Vindelälven inte byggdes ut. Det är folkpartiet som har drivit på i detta sammanhang. Statsrådet vill inte se älvarna och området kring dem som en nationalpark. Men på vilket sätt, Birgitta Dahl, kommer det att bli mycket bättre om vi handlar gemensamt i denna fråga för att stärka den unika naturen? Det måste vidtas åtgärder. Stränderna längs de här sista storälvarna har naturvärde av världsklass. Vi har inte bara nationellt utan även internationellt ansvar för att förvalta detta. Hela tiden får vi påtryckningar från socialdemokratin om att utbyggnad av älvarna trots detta skall ske.
Herr talman! Det är lovvärt att Birgitta Dahl nu säger att det som står i Norrländska Socialdemokraten inte är sant. Något uttalande finns det väl i alla fall som påståendet bygger på, även om det råder missförstånd i fråga om formuleringen. Eftersom jag inte vet vad det var för uttalande och eftersom Birgitta Dahl inte vill kännas vid det som står i Norrländska Socialdemokraten, får jag väl kolla det hemma. En annan sak som jag tycker är ganska intressant är att Birgitta Dahl hävdar att det finns en trovärdighet hos regeringen när det gäller bevarandet av älvarna. Det är ytterst tvivelaktigt. I 1985 års energiproposition föreslogs en förstudie av älvarna. I det svar jag har fått i dag står: ”Regeringen har idag självfallet ingen annan uppfattning — — —. ”Nej, det är inte om i dag vi frågar utan hur regeringen eller det socialdemokratiska partiet ser på älvarna om tio år. Det är det som är intressant.
Herr talman! Det finns ett mycket enkelt och tydligt svar på frågan: Vår strategi för energiomställningen bygger på förutsättningen att vi icke skall utnyttja de outbyggda älvarna. Jag vill också säga att det är fullständigt orealistiskt att tro att vi kan klara energiomställningen så enkelt. Det är bara att sticka huvudet i busken och flytta problemen några år framåt. Vi måste redan nu se till att vi klarar av omställningen utan att behöva ta i anspråk någon av de skyddade älvarna.
Herr talman! Såvitt jag vet är det tänkt att det skall komma en rapport från departementet angående planeringsläget för vattenkraftsutbyggnaden. Därför väntar vi oss verkligen att skyddet för de fyra Norrlandsälvarna och för Byske älv och Råne älv, som jag också tagit upp i min fråga, förstärks så att vi inte behöver stå här varje år och försvara ett riksdagens beslut från anfall från den socialdemokratiska LO-organisationen, som vill få till stånd en utbyggnad i Norrlandslänen.
Herr talman! Jag vill fortsätta där Ulla Orring slutade. Sedan 1985 då man föreslog en förstudie av en av älvarna har LO eller det socialdemokratiska partiet i omgångar år efter år kommit med förslag som går ut på att någon av älvarna skall byggas ut. Stig Malm, som ju har en framträdande position i det socialdemokratiska partiet och vars önskemål brukar bli förslag till riksdagen, har talat om att han tycker att man skall ha en folkomröstning om älvarna. För att vi skall slippa en upprepning av debatten i dag krävs egentligen att Birgitta Dahl aldrig svävar på målet när älvarna kommer på tal.
Herr talman! Får jag först be folkpartiets representanter om viss ödmjukhet i denna fråga. Det var ju ändå en folkpartistisk minister som på sin tid lade fram förslaget om utbyggnad av Sölvbacka. Sedan vill jag säga att regeringen redan har lämnat den redovisning som ni efterlyser i den proposition som lades på riksdagens bord i förra veckan och som har den litet oglamorösa titeln Dammsäkerhet m.m. Där finns en redovisning av hur vi avser att utnyttja vattenkraften. Av den framgår mycket tydligt att skyddet för de orörda älvarna skall kvarstå, att de inte ingår i vår planering.

Herr talman! Ingrid Hasselström Nyvall har frågat mig om jag är beredd att medverka till att den pågående översynen av naturvårdslagen ges en sådan utformning att stenbrytning som den som nu förekommer t.ex. vid Horns udde inte blir tillåten. De aktuella täktområdena vid Horns udde på norra Öland är exempel på sådan äldre täktverksamhet som påbörjats långt innan nu gällande, skärpta naturvårdslagstiftning infördes. Täktverksamhet av detta slag motsvarar inte de naturvårdskrav som vi i dag ställer. För dessa täkter är det tyvärr ofta svårt att få till stånd godtagbara återställningsåtgärder, eftersom ingen kan formellt åläggas att återställa sådana områden. I samband med tillkomsten av naturvårdslagen reglerades verksamheten vid Horns udde genom tillståndsförfarande och täktplaner. Stentäkternas omfattning har dock inte utökats nämnvärt sedan dess. Det nu aktuella tillståndet är en förlängning av ett tidigare beviljat tillstånd som inte helt utnyttjats. Länsstyrelsen föreskrev som villkor för förlängningen att återställningsåtgärder skulle vidtas. Länsstyrelsen, som utövar en fortlöpande tillsyn och kontroll av pågående täktverksamheter, kan om det behövs ingripa och vidta de åtgärder som är påkallade inom ramen för naturvårdslagen och lämnade tillstånd. På Ingrid Hasselström Nyvalls fråga vill jag svara att redan den nu gällande lagstiftningen medger att starka naturvårdskrav ställs vid prövning av täkttillstånd. Jag utgår ifrån att man vid den pågående översynen av naturvårdslagen lägger fram de förslag som behövs för att ytterligare stärka naturvårdsintresset.

Herr talman! Tack för svaret, statsrådet Dahl. Statsrådet har ju tidigare genom uppvaktningar och besvärsskrivelser varit i kontakt med frågan om stenbrytning på Öland. Svaren då liksom i dag har varit mera principiella än konkreta. Problemet med motsägande intressen mellan naturvården och stennäringen finns även på andra håll i Sverige. Det är ingenting unikt för Öland. De sår i naturen som stenbrytning lämnar är inte heller alltid negativa. På södra Öland har cementindustrin t.ex. låtit vattenfylla hålen och planterat in växter och djur. Det har blivit vackra oaser i alvarkanten. Brytningen i själva kustkanten, som sker på norra Öland, ger däremot svåra skador. Ett stort överskott av skrotsten gör förfulningen än värre. Stenindustrin på Öland har inte heller haft bärkraft för att klara en ordentlig återställning. Även om täkttillståndet innefattar villkor för låt oss kalla det städning, har kraven av ekonomiska skäl inte kunnat sättas tillräckligt högt. Det framhåller även statsrådet. Industrin har också arbetat med långa tidsavbrott och med olika ägare. Min följdfråga till statsrådet är därför: Ser statsrådet några möjligheter att stoppa brytning i det känsligaste områdena t.ex. genom utvidgning av reservatgränser — det är ju på statlig mark brytningen sker — och möjligheter att staten på sikt kan medverka till en uppsnyggning av de områden efter kusten som ur naturvårdssynpunkt är de mest angelägna att återställa? Dessutom måste miljövårdsenheterna vid länsstyrelsen ges resurser för att följa täkt och brytningsverksamheten bättre. Det är sedan länge ett folkpartikrav som regeringen nu börjar anamma.
Herr talman! Vi har inte olika uppfattning i själen sakfrågan. Jag tror att detta också framgick av mitt inledande svar. Det här är ett exempel på hur det inte skall gå till. Jag är lika bekymrad som Ingrid Hasselström Nyvall över situationen. Och jag tror att vi är överens om en grundläggande princip i svensk rättstillämpning, nämligen att lagstiftning inte får verka retroaktivt. Det är just detta som är bekymret. Vi har varit i särskild kontakt med länsstyrelsen i ärendet och fått en skriftlig redovisning. Man är väl medveten om att vi önskar att man lägger ner mycken möda på att rädda vad som räddas kan i det här området. Samtidigt sker nu i översynen av naturvårdslagstiftningen en särskild genomgång av dessa frågor. Det är min förhoppning att vi skall få en ännu strängare lagstiftning än den vi har i dag. Regeringen har i årets budget tillfört länsstyrelserna ökade resurser för att de skall kunna ägna mera arbete åt och satsa mera på det här och andra viktiga miljöområden.
Herr talman! Vi från folkpartiet gläder oss åt att det här kravet som vi har haft i flera år — om ökade resurser till miljövårdsenheterna — nu har börjat uppfyllas. Vi får väl se om det som görs nu är tillräckligt; det är det troligen inte. Jag är glad att Birgitta Dahl delar bekymret för hur det ser ut på norra Öland. Vi vet ju att den här täktverksamheten är mycket gammal, kanske månghundraårig i flera fall. Förr bröt man ju för hand, och då kunde man också ta hand om resterna. Det är den maskinella brytningen i dag som ger så stora mängder skrotsten. Man kan ju inte ålägga någon återställningsåtgärder retroaktivt, vilket vi både är medvetna om. Därför vill jag gärna betona statens ansvar i dag när det gäller att försöka hitta resurser för att hjälpa till med den städning som verkligen behövs sedan brytningen är avslutad där uppe. Återställning kan man egentligen inte kalla det i fråga om stenbrott, för de kan aldrig återställas, men det är ju termen vid täktverksamhet.

Herr talman! Martin Segerstedt har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta för att undanröja de oklarheter som kan vara ett hinder för en fortsatt utveckling av verksamheten vid Alby klorat och annan elbaserad industri i Sverige. Jag delar Martin Segerstedts uppfattning att industrin har behov av klara och stabila planeringsförutsättningar när det gäller bl.a. tillgång och pris på elkraft. Detta är speciellt viktigt vid större beslut i samband med nyinvesteringar och investeringar i energihushållande teknik.

Någon osäkerhet när det gäller tillgången på elkraft behöver därför inte råda. När ny elproduktionskapacitet tas i drift medför detta höjda kostnader, vilket verkar prishöjande. I 1988 års energipolitiska proposition bedömde jag att elprisernas anpassning till den högre kostnadsnivån i produktionssystemet inte kommer att ske abrupt utan i en jämn takt under en förhållandevis lång tid. En kraftfull elhushållning är det bästa sättet att hålla tillbaka elprishöjningarna. Den framtida elprisutvecklingen beror dock på många osäkra faktorer som regering och riksdag inte kan råda över. Regeringen och riksdagen har lagt fast att prisbildningen på el skall ske utan statlig reglering. Regeringen bör därför inte göra några utfästelser om den framtida elprisutvecklingen. I och med att kraftföretagens utbyggnadsplanering blir mer konkret förbättras möjligheterna för industrin — och andra elanvändare — att bedöma den framtida elprisutvecklingen. Det ligger också inom ramen för Vattenfalls uppgift att genom nya kontraktsformer och avtal åstadkomma en bättre anpassning till olika kundkategoriers behov, om kärnkraftsavvecklingen härigenom kan underlättas. De kommande prishöjningarna på el kan komma att innebära påfrestningar för bl.a. den elintensiva industrin. Regeringen kommer därför inför den energipolitiska avstämningen år 1990 att redovisa förslag till åtgärder för att vidmakthålla rimliga konkurrensvillkor för den elintensiva industrin under kärnkraftsavvecklingen. En särskild utredare arbetar nu med dessa frågor. Jag vill slutligen något kommentera Alby klorats utbyggnadsplaner i Norge, vilka synes ha föranlett Martin Segerstedts fråga. Vid en uppvaktning nyligen hos industriministern redovisade ledningen för Stora Kopparbergs AB skälen för att företaget förlägger utbyggnaden till Norge. Företaget får vid en etablering i Mo i Rana köpa el till mycket låga priser. Storas ledning framhöll särskilt att lokaliseringen i Norge inte är orsakad av den svenska energipolitiska situationen. Lokaliseringen är i stället förknippad med de alldeles speciella förhållanden som råder efter nedläggningen av den elintensiva malmmetallurgin i Mo i Rana. Det finns en billig elproduktion på platsen, samtidigt som överföringsmöjligheterna till andra orter i Norge är starkt begränsade. Sysselsättningssituationen i Mo i Rana är svår, varför speciellt förmånliga villkor har erbjudits vid lokalisering till denna ort.

Herr talman! Jag tackar miljöoch energiministern för svaret på frågan. Den väl kända bakgrunden till frågan är situationen inom den mycket elberoende industrin i Västernorrlands län, och speciellt i min hemkommun. Vi har redan börjat drabbas av den energikris som oroar många inför kärnkraftsavvecklingen. Jag vidhåller att det bottnar i att industrin visar brist på förtroende för energipolitiken. Det hjälper tydligen inte hur många deklarationer regeringen än gör om att den elintensiva industrin skall skyddas. Beslutet att Stora Kemi nu skall investera i Norge har fattats sedan jag ställde frågan. Det beslutet innebär visserligen inte att sysselsättningen minskar hos oss, men vi skulle väl ha behövt denna investering i det läge som vår kommun befinner sig i. Vid de kontakter vi i länet har med industrin för man från industrihåll fram uppfattningen att energipolitiken utgör ett framtida hot, även om man i samband med detta speciella beslut tydligen inte har fört fram den synpunkten till regeringen. Vi tycker att det är dags att industrin inser att kärnkraftsavvecklingen ligger fast och att industriförsörjningen skall klaras utan kärnkraft. Det är utsiktslöst att fortsätta lobbyverksamheten för kärnkraft. Men som nu läget är, måste det fram ännu mer konkreta bevis redan nu. I Västernorrland har vi inte tid och råd att vänta på ytterligare utredningar — medan gräset gror dör kon. Regeringen och industrin måste nu föra en fruktbar dialog och reda ut problemen. De fackliga organisationerna i länet har tidigare i ett gemensamt uttalande krävt ett besked till den elintensiva industrin. Jag måste ändå upprepa min fråga om vad regeringen kan göra i det här läget för att redan nu ytterligare klargöra att energipriserna inte skall få bli ett dråpslag mot vår elberoende industri — som vi så ofta får höra från industrin i länet.
Herr talman! Får jag först säga några ord om den verksamhet det gäller. Det är en starkt expanderande framställning av natriumklorat, som behövs för att framställa klordioxid. Behovet av detta ökar på grund av att regeringen har ställt hårda krav på massaindustrin när det gäller att minska utsläppen av klor. Det här är då ett bra alternativ till vad man tidigare har använt. Det är alltså över huvud taget inte fråga om att fabriken i Ånge skall läggas ned; det har också Stora understrukit. Att man förlägger den nya verksamhe ten till Mo i Rana beror på att man får alldeles exceptionella priser, som inte är desamma som generellt råder i Norge; där är priserna lika höga som i Sverige. De priser det här gäller har rabatterats därför att man inte kan överföra den el som produceras på platsen, och därför att man vill skaffa jobb i en mycket svår situation på orten. När det gäller utvecklingen och beskedet kommer den särskilda utredare regeringen har tillsatt, generaldirektör Ulf Larsson, och hans arbetsgrupp att nu under våren besöka Västernorrland för att speciellt diskutera situationen där. Vi anser att det är ett av de områden som vi behöver ha god kunskap om för att kunna ge de besked som vi har utlovat i 1990års energipolitiska proposition. När statsministern i helgen var uppe i Västernorrland, upprepade han de garantier vi har gett — att vi skall se till att den elintensiva industrins konkurrenssituation inte skall försämras. Han redovisade då för övrigt också ett åtgärdsprogram för Västernorrland på 180 milj.kr. för att bredda sysselsättningsbasen med tanke på den svåra situation som Västernorrland befinner sig i. Och som Martin Segerstedt vet tillhör mitt departement dem som försöker hjälpa till i det arbetet.
Herr talman! Jag tackar också för detta förtydligande. Jag hoppas verkligen att bl.a. den här debatten skall medverka till att budskapet i fråga förs ut till den industri som vi har. Jag kan inte undgå att märka att det i viss mån finns dubbla budskap i detta sammanhang. Det gäller då dels det som tydligen har sagts till energiministern i den aktuella frågan, dels det som vi har fått höra. Jag hoppas således att det här skall medverka till att vi får ett klarare besked om energiprisernas betydelse i framtiden.

Herr talman! Sigge Godin har frågat mig hur regeringen avser att handlägga frågan om skyddet av Smedjemorasjön och Härjeåsjön. Frågan är föranledd av att vattenkraftsutbyggnad är aktuell där och av att Härjedalens kommun motsatt sig denna utbyggnad. Vattendomstolarna har redan meddelat domar om regleringarna. Som jag redan den 30 maj 1988 angav i ett frågesvar innebär detta att regeringen saknar möjlighet att pröva tillåtligheten av utbyggnaden på nytt.

Herr talman! Jag ber att få tacka energiministern för svaret. Blädjan och Härjeån är faktiskt de sista orörda vattendragen i Härjedalen, där 85 90 av vattendragen redan är utbyggda. Det ringa tillskott av el som det här skulle röra sig om — totale 25 gigawatt — är försumbart i det här avseendet. Kommunfullmäktige och hela kommunens befolkning har motsatt sig en sådan här utbyggnad vid två tillfällen. Därför är det litet märkligt att man inte kan ta fasta på dessa människors synpunkter. Av hela folkopinionen att döma befarar man att livsbetingelserna där uppe när det gäller landskapet, naturen och vattenkvaliteten kommer att förstöras. Något näringsliv eller någon turism kommer inte att kunna existera i området — framför allt inte turismen — om de sista vattendragen i Härjedalen förstörs. Människorna där uppe anser att nya skäl har tillkommit. Man har dessutom överklagat ärendet till högsta domstolen. Man åberopar nämligen att företaget i fråga vill bygga en ny damm, vilket man tidigare inte har ansökt om att få göra. Således borde det finnas skäl att pröva frågan på nytt. Jag beklagar att regeringens sjabblande i denna fråga har gjort att man så att säga trampar på en hel kommuns befolkning. Vidare beklagar jag att Olof Palmes löfte i detta sammanhang inte längre gäller. Av svaret och även av tidigare inlägg i den här frågan att döma konstaterar jag att miljöministern inte är engagerad i frågan. Det här är uteslutande en energifråga.
Herr talman! I den här frågan följer miljöoch energiministern grundlagen, som säger att vi inte får blanda oss i domstolarnas hantering av sina ärenden. I och med att vattendomstolen har fattat beslut kan vi inte blanda oss i ett ärende där man har överklagat till högsta domstolen. Jag tror att Sigge Godin som ledamot av riksdagen också är medveten om den saken. Skulle det däremot bli fråga om ett helt nytt projekt, måste en ny prövning och en ny ansökan komma till stånd och då uppstår en helt annan situation.
Herr talman! Energiministern talar om ”ett helt nytt projekt”. Men självfallet kan inte de människor som bor i Härjedalen och som — det har deras politiker visat — varit helt eniga om att en utbyggnad icke skall ske utan vidare förstå vad som menas med ”ett helt nytt projekt”. Betyder det att man helt och hållet skall ändra uppfattning från företagets sida? Eller betyder det att det borde ske en prövning när företaget kommer med ansökningar om att få göra ändringar i tidigare ansökan och tidigare beslut? Här måste man faktiskt tänka på alla människor där uppe som man, som sagt, så att säga trampar på. Jag förstår mycket väl att energiministern som stockholmare inte tycker att några stackars härjedalingar är så mycket att bry sig om. Men faktum är att de har offrat 85 20 av den vattenkraft som kan byggas ut där uppe, och det är en god insats när det gäller energiförsörjningen i Sverige.
Herr talman! Det kanske är en bagatell, men jag vill ändå säga att jag inte är Stockholmsflicka. Jag bor nämligen i Uppsala sedan mer än 30 år tillbaka. Jag är uppvuxen på landet, bl.a. i Gästrikland. Vidare har jag många gånger varit uppe i Härjedalen och diskuterat dessa frågor med befolkningen och de förtroendevalda där. Jag vet vad man känner. Jag är således inte omedveten om dessa saker. Men jag måste faktiskt följa grundlagen. ”Ett helt nytt projekt” betyder att det är fråga om ett projekt som har en annan utformning än det som tidigare hade prövats. Det är mitt besked till Sigge Godin.
Herr talman! Jag konstaterar ännu en gång att Olof Palmes löfte — som han ställde ut för väldigt många år sedan, ja, långt innan de aktuella besluten fattades och långt innan Birgitta Dahl besökte Härjedalen och talade med människorna där — inte har infriats. Jag tänker då på löftet om att man skulle ta tag i frågan och se till att befolkningen där uppe fick behålla sin badsjö, att fisket fick vara kvar och att turismen — som enbart är sommarturism i de här trakterna — skulle kunna leva vidare. Det löftet har ni alltså helt klart svikit. Men -— och det är helt tydligt — när det är energiministern som behandlar frågan blir resultatet detta. Då känner man inte för miljöfrågorna, för människorna på orten. Det är bara att beklaga. Resultatet är beklämmande.

Herr talman! Anders Castberger har frågat mig om jag mot bakgrund av vunna erfarenheter är beredd att förorda ytterligare skärpta avgasbestämmelser för personbilar från 1995 års modeller såsom folkpartiet föreslagit. Om bilen skall behålla sin plats i ett miljöanpassat trafiksystem, krävs ytterligare radikala minskningar av bilmotorernas utsläpp. Målet är det rena fordonet. Huvudansvaret för detta vilar på bilindustrin. För att driva på utvecklingen måste vi dock redan nu slå fast de krav som skall gälla för framtidens fordon, såväl genom nationella som genom internationella åtgärder. Detta är ett av de svenska målen inför den första europeiska ministerkonferensen om transporter och miljö, som anordnas i november i år på svenskt initiativ. Sverige har som första land i Europa infört krav som medfört katalytisk avgasrening på personbilar. Vi ser nu att andra länder i Europa följer efter, vilket är mycket glädjande. Vi kan naturligtvis i efterhand konstatera att de svenska kraven kanske kunde ha införts tidigare. Jag vill ändå påminna Anders Castberger om det hårda motstånd som dessa krav mötte, från såväl bilindustri som delar av massmedierna. En av stötestenarna var också den begränsade tillgången på blyfri bensin i andra europeiska länder. Jag tycker faktiskt att vi kan vara stolta över att nu vara pådrivande i Europa i denna fråga. Det betyder inte att vi skall låta oss nöja med de krav som införts. Vi vet att ytterligare minskningar av utsläppen säkerligen är nödvändiga för att vi skall kunna komma ner till nedfallsnivåer som naturen och människan tål. Naturvårdsverket utreder på regeringens uppdrag ytterligare skärpta krav på personbilar. Bl.a. undersöks effekterna av att införa samma krav som de som gäller i Kalifornien. Detta uppdrag skall redovisas senast den 30 mars 1990. Därefter kommer regeringen att ta ställning till ytterligare skärpta avgasbestämmelser för personbilar.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet så mycket för svaret. Redan i valrörelsen 1985 krävde vi i folkpartiet att obligatorisk katalytisk avgasrening skulle införas från 1987 års bilmodeller. En del skolor råkade just Birgitta Dahl och jag besöka med bara några dagars mellanrum. Inför samma auditorium pläderades alltså för å ena sidan folkpartiets linje, katalytisk avgasrening redan 1987, och å andra sidan socialdemokraternas linje, dvs. att vi skulle vänta med en sådan. Nu ger Birgitta Dahl i inledningen av sitt svar en beskrivning som vi kan vara överens om, och det gäller behovet av och kravet på ytterligare kraftiga reningsinsatser om biltrafiken skall kunna fortsätta i ett miljömedvetet samhälle. Jag är helt enig med Birgitta Dahl på den punkten. Samtidigt säger Birgitta Dahl att hon vill påminna om det hårda motstånd som dessa krav mötte från t.ex. bilindustrin i de inledande debatterna. Det ger närmast ett intryck av att Birgitta Dahl tyvärr lyssnar mer på bilindustrin än på vetenskapen. Jag hoppas att så icke är fallet, särskilt med tanke på att bilindustrin fortsätter att streta emot, också i fråga om de nya förslag till rening som folkpartiet och kanske så småningom också Birgitta Dahl kommer att framlägga.
Herr talman! Först skall jag se till historien, även om jag inte tycker att den är viktigast. Vi socialdemokrater begärde i en partimotion 1979 att regeringen skulle redovisa krav på detta område. De kom inte under den borgerliga tiden, och det är känt att det berodde på oenighet mellan de borgerliga partierna, en enighet som också har kommit till uttryck nu, när moderaterna inte vill följa de krav som andra av oss anser skall genomföras. Det som är viktigt i det svar jag gav är att vi redan nu behöver ställa krav på ytterligare reningsåtgärder förutom de som gäller. Det är inte årtalet för dem som nu gäller som är viktigast, utan det är att formulera dessa krav och att få till stånd internationellt bindande åtaganden, så att alla länder driver på sin bilindustri. Det måste nämligen till politiska beslut av denna karaktär för att tvinga bilindustrin. Detta är ett av de tydligaste exemplen på att vi inte bör lyssna på det sätt som vi alla tidigare har gjort till industrins påståenden om vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, utan vi bör ställa hårdare krav. Vi har lärt oss det av vårt arbete med avgaskraven på bilar, massaindustrins klorutsläpp, CFC-avvecklingen och annat. Det innebär att vi i dag har höjt ribban väsentligt. Det som vi nu arbetar med, Anders Castberger, är nästa steg, dvs. de krav som behöver formuleras för att det så snart som möjligt skall kunna tas fram ett helt fordon med utsläpp som inte innebär några risker för människors hälsa och miljö. Min strategi för det är att få till stånd internationellt giltiga regler, så att samma krav ställs i andra länder, vilket är mest effektivt. Jag vill tillägga att vi om det behövs, dvs. om det blir svårigheter i de internationella förhandlingarna, inte kommer att tveka att än en gång ställa hårdare krav på den svenska bilindustrin än vad andra länder är beredda att göra.
Herr talman! Birgitta Dahls ödmjukhet är tacknämlig och bra. För att kunna driva på utvecklingen, som Birgitta Dahl säger, är det viktigt att man redan nu slår fast de krav som skall gälla för framtidens fordon. Jag blir ändå litet ledsen när svaret på själva frågan blir att naturvårdsverket utreder och att regeringen kanske efter mars 1990 kommer att ta ställning till ytterligare skärpta avgasreningsbestämmelser. Jag vill påminna om att folkpartiet i en motion, som vi har följt upp i kammaren, har föreslagit att naturvårdsverket i varje fall skall få i uppdrag att lägga fram konkreta förslag till rening också efter 1995, vilket är en lämplig etapptid. Kunde regeringen utlova att utredningsuppdraget skulle utmynna i att regeringen kommer att lägga fram ett sådant förslag skulle vi ha kunnat komma varandra en bra bit närmare på vägen. Det motser jag.
Herr talman! Naturvårdsverkets utredningsuppdrag är just att redovisa vad som krävs för att nå de resultat vi är överens om. Och vi är överens om att vi skall använda våra myndigheter på detta område för att få sådana förslag som är sakligt välgrundade. Sedan kommer vi att bedöma om de är tillräckliga eller inte. Vi sitter inte passiva under tiden i regeringen, utan det pågår ett mycket intensivt arbete inom departementet och diskussioner med andra länders regeringar.
Herr talman! Det blir litet bättre för varje nytt inlägg.

Herr talman! Kaj Nilsson har frågat mig vad jag kan göra för att hindra att en ny avverkning i Stenshuvuds nationalpark kommer att ske till hösten. Syftet med Stenshuvuds nationalpark, som bildades år 1986, är att bevara ett storslaget naturområde med stora geologiska och biologiska skyddsvärden och som är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet. Nationalparken skall vårdas och förvaltas i överensstämmelse med detta syfte. Naturvårdsverket har, efter samråd med länsstyrelsen, fastställt en skötselplan för vård och förvaltning av nationalparken. Skötselplanen utgår från att området i huvudsak skall bevaras i ett naturligt eller nära naturligt tillstånd. I ett av skötselområdena finns en koncentration av främmande trädslag, ett s.k. arboretum. De träd som växer där avses enligt skötselplanen få finnas kvar. Föryngring får dock inte ske. De nu gjorda avverkningarna berör inte detta skötselområde. Omständigheterna kring de nu aktuella avverkningarna anser jag dock vara sådana att en översyn av skötselplanen bör övervägas. Jag har därför tagit upp denna fråga med naturvårdsverket och länsstyrelsen.

Herr talman! Jag tackar Birgitta Dahl för detta svar, som är positivt på slutet. När det gäller skötselplanen är jag inte säker på att vi är överens. I denna ingår det område, skötselområde 39, som är i fara. Det gäller 500-700 främmande barrträd, som kommer att avverkas till hösten, enligt planerna. Det skall vi ha med i bagaget här. Det som redan har avverkats kan vi inte göra mycket åt, men det är inför höstens planer som jag vädjar till statsrådet att göra någonting beträffande skötselområde 39. Stenshuvuds nationalpark måste betraktas som kulturområde. Den förvaltas av domänverket. Förvaltningsåtgärderna sammanfattas i skötselplanen, som jag har framför mig här, och enligt denna skall fruktodlingar och främmande trädslag avvecklas successivt. Det är alltså skötselområde 39 som är i fara, och det ligger i nationalparkens norra del i det område som benämms Hällevik. Det är en plantering som i huvudsak är koncentrerad till ett arboretum, med främmande trädarter. Huvuddelen av denna mer exotiska flora inplanterades vid sekelskiftet och det är av stort värde att de främmande trädslagen bevaras, dels ur kulturhistorisk synvinkel, dels mot bakgrund av att flertalet arter är betydligt äldre än de inhemska arterna i samma område. Nationalparken tillkom 1986. Det hade också varit intressant att diskutera varför man inte tog hänsyn till allmänheten när frågan gick ut på remiss. Jag kan återkomma till det.
Herr talman! Jag tycker att av det som har hänt i denna fråga har vi fått en ganska nyttig läxa om hur vi skall se på saken. Vanligtvis brukar just företrädare för naturvårdens intressen hävda att man över huvud taget inte får förändra den ursprungliga floran och faunan genom någon form av påverkan, inkl. inplantering av främmande arter. Så brukar diskussionen gå, och det är grunden för bevarandearbetet. Nu skall man som alltid försöka använda sig av sitt goda omdöme. Hade så skett fullt ut skulle inte vare sig potatis, pioner eller kungsängsliljor ha tillåtits. Det hade varit mycket synd, tycker jag, för det svenska samhällets utveckling. Jag vill säga till Kaj Nilsson att när vi har diskuterat med länsstyrelsen och naturvårdsverket har det framkommit att det inte skall ske någon avverkning i höst. Det är ett resultat. De diskussioner som nu har tagits upp syftar till att man ännu en gång skall se över skötselplanerna. Det skall ske med hänsynstagande till vad som har kommit fram i diskussionen och vad vi kan ha lärt oss av diskussionen.
Herr talman! Jag noterar på nytt den positiva inställningen från statsrådets sida. Där finns redan 400 m? virke som kommer att användas till pappersmassa. Utvecklingen i fråga om de främmande barrträden tycker jag inte är precis så lustig. Jag kan inte förstå varför en stor opionsbildning är på gång. Man tänker faktiskt genomföra stora demonstrationer för att rädda området. En så stor opinionsyttring som är på gång kan ju så att säga inte vara utan eld. Under remissperioden för förslaget om en ny aktuell skötselplan restes flera röster mot föreskrifterna för att avveckla området med de främmande trädslagen och fruktodlingarna. Det väcktes andra förslag om vad man skulle kunna göra, bl.a. att man skulle kunna plocka ut området ur nationalparken. I så fall skulle man kunna använda området så som man vill ha det i dag. Man föreslog alltså att det skulle upprättas en speciell skötselplan för området med de främmande arterna, alternativt skulle man avgränsa området.

Herr talman! Siw Persson har frågat mig vilka miljöpolitiska överväganden som ligger bakom regeringens beslut att säga ja till utbyggnaden av Klippens kraftstation. Klippens kraftstation skall anläggas i Umeälven, som redan i dag är utbyggd för vattenkraft. Anläggningen berör en älvsträcka som i dag är årsreglerad. Vattenkraftsberedningen tog upp frågan om ett kraftverk och fann att det skulle vara möjligt att, under förutsättning av att ekonomin inte försämrades, bygga ett modifierat kraftverk i Klippen. Jag vill här påminna om att en grundläggande utgångspunkt för den av riksdagen beslutade vattenkraftsplanen var att den skulle innebära minsta möjliga miljöpåverkan. Vad regeringen nu har tagit ställning till är således ett nytt Klippen projekt. Vid sin prövning fann vattendomstolen att projektet var tillåtligt. Det nya projektet skiljer sig på flera punkter från det gamla. De största skillnaderna är att man utnyttjar den damm som finns för den årsreglering som redan bedrivs på älvsträckan och att man således undviker dämning. Vattenfall har också gjort långtgående anpassningar och eftergifter till skydd för bl.a. landsksapsbilden, fisket och rennäringen. Jag är medveten om att Klippen-projektet medför ingrepp i miljön. Det avgörande i sammanhaget är att ingreppen är så begränsade att projektet vid en avvägning av alla motstående intressen kan godtas. Det är denna avvägning som legat till grund för regeringens beslut.

Herr talman! Ingrid Hasselström Nyvall har frågat mig om jag kommer att tainitiativ till en studie om sambandet mellan aluminiumhalten i dricksvatten och förekomsten av Alzheimers sjukdom. I frågan hänvisar Ingrid Hasselström Nyvall till en engelsk undersökning som kommit fram till resultat som tyder på ett visst samband mellan Alzheimers sjukdom och aluminium i dricksvatten. Det är enligt min mening viktigt med denna typ av undersökningar, där det studeras eventuella samband mellan ämnen i livsmedel och olika sjukdomar. Nya forskarrön som kan bidra till att finna orsaker till Alzheimers sjukdom är av största vikt. Det dagliga intaget av aluminium via livsmedel är mellan 5 och 10 mg. Gränsvärdet för aluminium i dricksvatten är för närvarande 0,15 mg per liter vatten. Med en normal konsumtion av dricksvatten på upp till 2 liter vatten per dag får vi från vattnet i oss några få procent av den mängd aluminium vi totalt får i oss från livsmedel. Vanligen ligger givetvis aluminiumhalten betydligt under gränsvärdet, varför vattnets bidrag oftast är lägre. Att notera i sammanhanget är att vi genom vissa typer av vanliga magmediciner kan få i oss tusen gånger mer aluminium än genom födan. I den brittiska studien finns inga data om intaget av aluminium från någon annan källa än vatten, och utredarna planerar att gå vidare i en studie där sambandet mellan det totala intaget av aluminium och Alzheimers sjukdom undersöks. Det är givetvis bra att utredarna går vidare med en sådan bredare studie. Livsmedelsverket följer noga de engelska forskningsresultaten och har beredskap för att ta initiativ till svenska undersökningar om nya uppgifter föranleder sådana åtgärder.

Herr talman! Tack för svaret, statsrådet Hellström. Det är värdefullt att statsrådet ser positivt på undersökningen om sambandet mellan olika livsmedel och sjukdomar. Senast i dag kom en rapport om att födan troligen leder till mer cancersjukdomar än t.o.m. tobak. Jag var när jag ställde frågan något tveksam om den skulle riktas till jordbruksministern eller socialministern. Demenssjukdomar är ju ett allt vanligare medicinskt problem. Ca 100 000 människor i Sverige är drabbade. Alzheimers sjukdom är den vanligaste. Demenssjukdomar för med sig många lidanden och stora krav på vårdapparaten på grund av patienternas bristande möjlighet att ta vara på sig själva. Dessa frågor känner sjukvården väl till, men man klarar inte alltid av dem. Orsaken till ökningen av demenssjukdomar vet vi däremot mycket litet om. Här kan livsmedelsverket, som återfinns inom jordbruksministerns ansvarsområde, uppenbarligen göra en insats. I den engelska studien har visats att risken att få Alzheimers sjukdom ökar med 50 96 i områden med höga aluminiumhalter. Det skulle vara utomordentligt intressant ur medicinsk synpunkt med en motsvarande svensk undersökning. Men även av andra skäl är det viktigt att kommunerna ser över aluminiumhalten. Förhöjda värden kan ge problem med slambildning och bakterietillväxt i ledningsnätet. Dåligt dricksvatten, som i dag har uppmärksammats som ett problem i många kommuner, kan alltså ha denna grund. Att aluminium frigörs i marken med tilltagande försurning är i dag ett välkänt faktum. Åtgärder mot försurning kan därigenom också vara en väg att minska Alzheimers sjukdom. För andra projekt tillsätts ibland arbetsgrupper från olika departement, t.ex. statssekreterargrupper för sysselsättning i utsatta områden. Herr statsråd! Kan man tänka sig en tvärdepartemental arbetsgrupp från jordbruks-, miljöoch socialdepartementen avseende Alzheimers sjukdom?
Herr talman! Två frågor togs upp. En engelsk forskargrupp, som arbetar med just denna fråga, anser sig ha funnit en koppling mellan aluminium i vatten och Alzheimers sjukdom. Men dessa forskare vill gå vidare och se på aluminium i mat, aluminiumintaget totalt sett. I stället för att göra en motsvarande svensk undersökning skall vi ju ändå tro på ett internationellt forskningssamarbete. Livsmedelsverket följer detta arbete mycket noga. Det är inte säkert att det är bästa sättet att använda den miljon som verket nyligen har fått för att studera miljögifter i samband med sjukdom att göra samma sak som de engelska forskarna. Så mycket bör vi väl rimligen utnyttja internationellt forskningssamarbete och tillgodogöra oss vad man kommer fram till i andra länder. Livsmedelsverket ser alltså mycket noga på de engelska resultaten, och självfallet är man, om det där framkommer fastare uppgifter, beredd att gå vidare i Sverige. Sedan är det glädjande nog så att vi har ett mycket bra samarbete mellan departementen. Vi har gemensamma beredningar mellan våra departement i många olika frågor. Däremot tror jag att det är viktigt att man vet var ansvaret ligger. Jag tycker att frågeställaren själv tog upp det på ett bra sätt. Kommunerna är ansvariga för dricksvattnet. Dricksvatten är livsmedel. Dricksvatten hanteras enligt livsmedelslagen. Därmed är det viktigt att kommunerna har klart för sig att deras vattenverk så att säga lever på samma villkor som en livsmedelsindustri, som skall kontrolleras i vad gäller produkternas kvalitet, gifter och annat. Därmed är det väsentligt att kommunerna känner ett ansvar. Dricksvatten är alltså livsmedel, och det hanteras enligt livsmedelslagen. Därmed har kommunerna genom sina vattenverk skyldighet att agera på samma sätt som en industri som gör andra livsmedel. Livsmedelsverket arbetar mycket intensivt med att verkligen få fram känslan för detta och få ansvaret att fungera hos kommunerna.
Herr talman! Jag tycker precis som statsrådet Hellström att det är mycket positivt att man utnyttjar internationell forskning. Men matvanor osv. kan ju vara ganska olika i olika länder, och det förtjänar att beaktas. Jag nämnde också försurningen. Nu kommer rapporter om ökad försurning i Västsverige. Kunde det inte vara lämpligt att göra åtminstone några stickprovsmässiga undersökningar om huruvida aluminiumhalten i vattnet ökat. T.o.m. livsmedelsverket säger att kommunerna inte alltid följer dessa gränser så noga, eftersom man inte tidigare har betraktat aluminium som så farligt. Man kunde kanske på några utsatta punkter undersöka om Alzheimers sjukdom förekommer i ökad utsträckning, om det finns mer aluminium i vattnet och om det där är fråga om försurning av marken. För det skulle man kanske inte behöva ta i anspråk så mycket av den här miljonen.
Herr talman! När det gäller undersökningar av försurningen i marken så utförs förvisso ett mycket intensivt arbete med att kartlägga detta. Det är en i och för sig mycket allvarlig fråga — aluminium är en del av den. Och där förekommer alltså en ordentlig kartläggning. Jag tycker inte att det är vare sig jag eller Ingrid Hasselström Nyvall som här i riksdagen skall ha en uppfattning om var man bör ta stickprov. Livsmedelsverket följer mycket noga de engelska forskningarna. Livsmedelsverket har nyligen fått 1 milj.kr. av regering och riksdag för att intensifiera sitt arbete med miljögifter och sjukdomar. Jag tycker att vi i det här skedet skall överlåta åt forskarna att bestämma var de skall ta stickprov. Det har de möjlighet att göra, om de anser att detta i dagsläget är det viktigaste att använda pengarna till.
Herr talman! Vi brukar inte komma med fullt så konkreta förslag här i riksdagen, men vi kan ju väcka tanken. Jag tycker att man, med beaktande av de stora svårigheter som vården står inför med den kraftiga ökningen av demenssjukdomar, verkligen bör ta itu med detta på det tvärdepartementala sätt som statsrådet säger i och för sig redan förekommer.

Herr talman! Jag vill anmäla att Marianne Samuelssons interpellation om plågsamma djurförsök och Carl Fricks interpellation om förbud mot inplantering av rådjur på Gotland på grund av arbetsbelastning inte kommer att besvaras inom föreskriven tid. Jag kommer att besvara dessa interpellationer den 16 maj i år.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Beslutet av Celsius av den 29 mars var enligt min mening i många stycken olyckligt och borde därför inte ha fattats. Tolkningen av vår debatt behöver vi kanske inte diskutera ytterligare i dag. Något bindande beslut skulle inte fattas av styrelsen, står det i protokollet. Svensk försvarsoch säkerhetspolitik bygger på två mycket viktiga principer, nämligen principen om allmän värnplikt och principen om en inhemsk försvarsindustri. Det är mot den bakgrunden jag menar att regeringen inte tar sitt ägaransvar när det gäller Karlskronavarvet. Det är i grunden fel att låta Celsius styrelse bestämma utvecklingen beträffande den framtida örlogsfartygsproduktionen. Beslut om den skall fattas av ledamöterna i Sveriges riksdag. Regeringen måste inse sin skyldighet i det här avseendet, skapa handlingsfrihet och enligt min mening i första hand beställa kustkorvetter och i andra hand entlediga styrelsen i Celsius. Detta bör vara ettledi en större insats för att bryta ut Karlskronavarvet och Kockums Marin ur Celsius; jag tror inte de har där att göra — de kan placeras på ett annat och bättre ställe. 1988 års försvarskommitté måste ges tillfälle att belysa det framtida behovet av inhemsk produktion av örlogsfartyg. Givetvis måste också försvarskommittén göra en bedömning av hur våra befintliga produktionsresurser bäst utnyttjas. Karlskronavarvet är det enda varv i vårt land som har en allsidig kompetens när det gäller örlogsfartygsproduktion. Det är det enda varv som är utrustat för en sådan produktion. Karlskronavarvet behövs som underhållsvarv. Karlskronavarvet har ett skyddat läge i anslutning till örlogsbas syd. Alla sakliga skäl talar för att Karlskronavarvet skall utvecklas som försvarspolitisk resurs, som nybyggnadsvarv när det gäller örlogsfartyg. Det krävs handling från regeringens sida. Kan industriministern ge ett klart besked om att handlingsfrihet skapas, så att riksdagen på ett förutsättningslöst sätt ges tillfälle att besluta om den framtida inhemska örlogsproduktionen och var den i så fall skall ligga?

Herr talman! Maria Leissner har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder med anledning av ett påstått uttalande från Arlandapolisen. Allt fler personer som reser in i Sverige saknar handlingar som styrker deras identitet. Under år 1988 saknade omkring 65 96 av de asylsökande på Arlanda sådana handlingar. Detta innebär att asylutredningarna försvåras och att handläggningstiderna därigenom förlängs. Det är inte acceptabelt att asylsökande som under resan innehaft identitietshandlingar, kastar, förstör eller på något annat sätt undanhåller dessa vid ankomsten till Sverige. Jag vill emellertid understryka att det naturligtvis också förekommer att den som flyr från förföljelse saknat möjligheter att förse sig med identitetshandlingar. För att reglera den internationella flygtrafiken finns såväl överenskommelser mellan stater som nationella regler. I Chicagokonventionen regleras flygbolagens skyldigheter beträffande internationell passagerartrafik. Konventionen innebär i denna del att bolagen ansvarar för att endast sådana passagarare befordras som har rätt att resa in i det land som är resans slutmål. Utlänningslagen och utlänningsförordningen ställer ett antal formella krav som en utlänning måste uppfylla för att få resa in i Sverige. Om dessa krav inte är uppfyllda kan han eller hon avvisas. Enligt 82 och 99 §§ utlänningslagen är transportören skyldig att på egen bekostnad sända tillbaka en resenär som avvisats från Sverige. Polisen har till uppgift att sköta gränskontrollen. Det är därför naturligt att flygbolagen diskuterar tillämpningen av reglerna med polisen. Att upprätthålla internationella överenskommelser och nationella regler om passagerarbefordran med flyg, kan inte anses som brott mot 1951 års Genéevekonvention om flyktingars rättsliga ställning eller strida mot vår flyktingpolitik. Tvärtom är det viktigt att även de asylsökande i så stor utsträckning som möjligt har erforderliga handlingar. Regeringen avser inte att vidta någon åtgärd på grund av Maria Leissners fråga.

Herr talman! Jag vill tacka invandrarministern för svaret på min fråga. I måndags framträdde en Arlandapolis i TV. Han läste bl.a. högt ur sin dagbok. Han var alldeles oförblommerat ärlig, både när han skrev dagboken och när han talade med journalisten. Han berättade om ”kärror” — flygplan — som vräkte av ett femtontal iranier flera dagar i rad, vilket han tyckte var alldeles oacceptabelt. Det föranledde honom att ringa till flygbolaget i fråga och tillhålla dem att sluta vräka av iranier. Arlandapolisen upplever det uppenbarligen som en naturlig del av sina arbetsuppgifter att se till att asylsökande inte kommer till Arlanda. Uppenbarligen anser också invandrarministern att det i polisens arbete med att sköta gränskontrollen ingår att se till att flygbolagen inte vidarebefordrar sådana asylsökande som inte har dokument. Det är en mycket obehaglig mentalitet som håller på att utvecklas i Sverige. med dokumentlöshet egentligen med min fråga att göra? Är det så att Sverige numera kräver pass och giltigt visum av asylsökande? Om inte, hur kan invandrarministern försvara att polisen på Arlanda ringer till flygbolagen och säger åt dem att de icke skall släppa av asylsökande utan papper?
Herr talman! Maria Leissner ställde en direkt fråga om vad dokumentlösheten har med hennes fråga att göra. Ja, jag har faktiskt utgått från att det är tillämpningen av flygbolagens skyldigheter enligt Chicagokonventionen som har varit föremål för diskussion mellan Arlandapolisen och flygbolaget. Jag försökte i svaret på frågan att visa att det inte är speciellt uppseendeväckande att sådana diskussioner från och till kommer upp i det löpande arbetet på Arlanda. Jag har mycket små möjligheter att kommentera en enskild polismans uttalande, särskilt med hänsyn till att jag inte hade tillfälle att se inslaget på TV. Det är emellertid alldeles uppenbart på det sättet att polisen inte kan tillhålla flygbolagen att sluta transportera asylsökande till Arlanda, som Maria Leissner formulerar saken i sin fråga. Det här är egentligen inte en fråga om asylsökande. Chicagokonventionen har ett mycket vidare begrepp. Frågor om olika dokument — passhandlingar, visumhandlingar osv. — tillämpas ju i olika sammanhang, i olika syften i det internationella umgänget. Det handlar inte bara om asylsökande. Flygbolagen har andra skyldigheter att leva upp till, bl.a. de åtaganden som gjorts i Chicagokonventionen.
Herr talman! Invandrarministern sade att Arlandapolisen förmodligen tillämpade Chicagokonventionen då man talade om för flygbolagen att de inte fick släppa av människor utan handlingar på Arlanda. Anser invandrarministern att asylsökande kan stoppas med hjälp av Chicagokonventionen? Är den ett instrument som man kan använda sig av och som Arlandapolisen har möjlighet att använda sig av som rättslig grund för sina telefonsamtal med flygbolagen i syfte att hindra dem att släppa av människor? Om det förekommer att polisen, i enlighet med Chicagokonventionen, ringer flygbolagen för att hindra människor utan dokument att komma till Sverige, vare sig det rör sig om asylsökande eller inte, på vilket sätt klargör polisen för flygbolagen att polisen har en absolut skyldighet att släppa fram asylsökande till Sveriges gräns?
Herr talman! För att undvika missförstånd vill jag säga att det är självklart att det skall accepteras att den som kommer som asylsökande till Sverige och anför politiska skäl för att få stanna kvar här kan komma dokumentlös.

Herr talman! Ragnhild Pohanka har frågat mig om det finns allvarligt menade förslag att alla kvinnor över 35 år skall genomgå fostervattensprov och vilken inställning jag har i denna fråga. Frågan om fosterdiagnostikens användning utreds för närvarande av utredningen om det ofödda barnet. Utredningen har bl.a. i uppdrag att undersöka vilka principiella och etiska spörsmål som fosterdiagnostiken kan aktualisera och att analysera de problem som är förknippade med en eventuell lagstiftning. Jag har fått veta att utredningen har för avsikt att överlämna sina förslag under innevarande år. Jag finner därför ingen anledning att nu gå närmare in på frågan.